Herr talman! Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Detta gäller i hög grad försvarsfrågor. Den svaga länken kan vara en väg, som är så dålig att fordonen sjunker, eller en nedlagd järnvägsbit eller en bro som brakar ihop. Transporter av människor och gods har ökat hundrafalt sedan andra världskriget. Vår sårbarhet på transportområdet har alltså ökat hundrafalt. För att möta detta faktum måste det bl.a. till en bra samordning mellan vägverket och SJ resp. försvaret. Det sekundära vägnätet måste hållas i stånd redan under fredstid om det skall kunna fylla sin funktion i kristider. Samhället kan inte fortsätta att vältra över alltmer av vägkostnader på enskilda åretruntboende ute i glesbygderna och sedan tro att dessa vägar fyller den standard som behövs för krigsfordon. Jag satt i transportrådet när majoriteten föreslog nedläggning av persontrafiken på mer än 100 mil järnväg. Det som förvånade mig mycket var det ointresse som militära myndigheter visade för dessa nedläggningar. Vid en direkt fråga till dem svarades det att vi håller på att utarbeta en krigsjärnvägsplan. Eftersom detta föreföll mig något sent kräver centern i sin motion Fö127 att regeringen skyndsamt ser över samordningen mellan civila och militära intressen vad gäller trafiksvaga bandelar. Detta är desto viktigare som godstrafiken på 19 godsbanor just lagts ned eller skall till att läggas ned. Jag kan inte tänka mig att detta inte får konsekvenser även för militära myndigheter. Centern har år efter år föreslagit att hela inlandsbanan skall ingå i riksnätet. Denna bana är en nödvändig transportled i vårt nordliga inland och kan i en krigssituation ha avgörande betydelse för att hålla samman landet. Regeringen vill anslå medel till en begränsad upprustning av bandelen Jokkmokk-Arvidsjaur för att tillgodose totalförsvarets behov. Vårt förslag innebär att hela inlandsbanans fortbestånd måste garanteras, inte minst av totalförsvarsskäl. Majoriteten av trafikutskottet och försvarsutskottet vill ge transportrådet 10 milj.kr. till uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret. Eftersom centern vill avskaffa transportrådet anser vi att länsstyrelsernas försvarsenheter skall få dessa 10 milj.kr. till sitt arbete för totalförsvaret. Socialdemokrater och folkpartister räknar kallt med en större krisimport. Detta gör man samtidigt som den svenska handelsflottans kapacitet, mätt i dödviktston, har minskat med ca 80 26 sedan 1975. Bara under det första kvartalet i år, medan vi väntat på den sjöfartspolitiska propositionen, har antalet fartyg minskat med 11 eller med 0,10 miljoner dödviktston. Jag vill fråga socialdemokrater och folkpartister: Hur anser ni att vi skall kunna klara en ökad krisimport? Hur kan ni socialdemokrater föreslå en ökad krisimport och sedan inte lägga fram den sjöfartspolitiska proposition som skulle ha kommit i maj? Har ni några förslag som snabbt skulle öka det svenska tonnaget så att ni kan ta hem det ni räknar med att ta hem? När det gäller televerkets nya AXE-växlar vill jag peka på att man inte har tagit hänsyn till möjligheten att larma folk. AXE-systemet medger inte 111 alarmering med telefonsignaler. Men ännu har inte detta system byggts ut över hela landet. Stora områden, framför allt glesbygdskommuner, har fortfarande kvar de gamla växlarna. Därför anser jag att man bör undersöka möjligheten att bygga in ett alarmeringssystem innan man fortsätter utbyggnaden av AXE-systemet. Till er som inte vill detta vill jag ställa frågan: Hur anser ni att man skall larma människor utanför storstäderna? Vi skulle kanske kunna ringa i kyrkklockorna, men de drivs med el. Så vad gör vi? I ett jordbrukslän som Östergötland vet man att livsmedelsindustrin är ytterst sårbar, speciellt vad gäller elavbrott. Utan ström stannar mjölkmaskiner, vattenpumpar, fläktarna i djurstallar, spannmålstorkar och hötorkar. I Östergötland finns ca 180 reservaggregat till ca 2 500 mjölk-, svinoch äggproducenter. Läget är minst lika dåligt i andra län. Det är helt nödvändigt att staten tar ett större ansvar för denna bit av svensk sårbarhet. Den samordnade skärgårdspolitik som centern krävt i flera år hade varit en mycket viktig del av försvarsbeslutet. Försvaret av utarmade skärgårdar och tomma kuster kommer att bli dyrt för det svenska totalförsvaret när man i efterhand skall betala notan. Tommy Franzén och Wiggo Komstedt vill ha kvar kustbevakningen under tullverket. Åke Gustavsson tror att det blir bra med en ny myndighet under försvaret. Efter att år efter år ha sett hur tullverket hanterar kustbevakningen är vi inom centern inte beredda att låta kustbevakningen ligga kvar under tullverket. Vi anser, som Gunhild Bolander har sagt, att kustbevakningen bör bli en fristående, civil organisation, som med kunskaper, förnuft och lokalkännedom kan verka i de glest befolkade skärgårdsområdena. Det som är oroande är att Åke Gustavsson bara talat om rationaliseringsmöjligheter i den svenska skärgården. Enligt min uppfattning finns inga sådana möjligheter kvar. Vad det gäller är hur vi skall kunna bevara de arbetsplatser som fortfarande finns. Centerpartiet vill bygga ett decentraliserat samhälle. Det innebär att vi vill förstärka den lokala försörjningen i landets olika delar. Vi vill utveckla småföretagsamheten och bevara hantverkskunnandet. Vår politik syftar till bättre hushållning och därmed lägre resursförbrukning. Centerpartiet accepterar inte koncentrationen av befolkning, näringsliv och samhällelig service. Den snabba avfolkningen av stora områden innebär att Sverige blir svårare att försvara. Det är för mig ofattbart att partier som vill satsa ca 25 miljarder på försvaret inte kan stödja förslag som skulle göra Sverige som helhet mindre sårbart. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 23.

Herr talman! Jag tänker bara kommentera en enda del av Anna Wohlin-Anderssons anförande, nämligen den om jordbrukets sårbarhet. Min kommentar är den att det på samma sätt som man inom övriga branscher där man har ansvar för en verksamhet i fred också är rimligt att jordbrukets aktivt verksamma har ansvaret för verksamheten inte bara i fred utan också i kris och krig. Det innebär att det tillkommer brukarna själva att när det gäller verksamhet som baseras på elenergi långsiktigt planera för den utrustning som behövs. Det är fullt möjligt att genom hjälpaggregat klara elförsörjningen. Det är inte fråga om några oöverkomliga investeringar jämfört med dem
Saka UcCkliag Herr talman! Det kan inte vara rimligt att en näring som i dag är så skuldtyngd och har det så oerhört arbetsamt även skall stå för kostnaderna för att producera vid elavbrott. Ett reservkraftverk för en gård kostar i runda tal 25 000-30 000 kr. Det är inte det första en skuldtyngd bonde investerar i. Bönderna själva kommer förmodligen aldrig att lida av livsmedelsbrist. Att mjölka en ko för hand går. Men att investera i reservaggregat för att kunna mjölka alla kor — där tycker jag att samhället bör komma in och hjälpa till. Vi har i vår motion föreslagit ett 25-procentigt bidrag från staten. Det borde vara rimligt när det gäller att säkerställa livsmedelsförsörjningen för alla människor i landet.
Herr talman! Det torde ändå vara rimligt att jordbruket på samma sätt som andra bär denna börda. Jag ser inte att den skulle vara större för den branschen än för någon annan bransch. Dessutom är elförsörjningen redan i fredstid avgörande för om detta jordbruk fungerar eller ej. Ett strömavbrott i fred är förmodligen kostsammare för jordbrukaren, med driftsbortfall och svårigheter att avsätta en dålig produkt. Eni investering i ett eget aggregat för att försörja sig vid ett eventuellt strömavbrott skulle kanske ganska snart betala sig redan i fredstid. Det kan inte vara orimligt att samma grundsyn skall gälla för denna bransch som för alla andra branscher som är verksamma och har ansvar för totalförsvarets försörjning inom olika verksamheter.
Herr talman! Det kan inte vara rimligt att lägga ansvaret för att försörja alla Sveriges invånare med mat på 4 96 av Sveriges befolkning, även om det blir krig eller kris med påföljande långa elavbrott. Jag anser det helt orimligt att näringen själv skall betala det. Samhället skall ställa upp med ett visst bidrag. Jag har inte sagt att samhället skall ta hela stöten. Det är inte heller rimligt. Låt oss säga en fördelning 25:75. Staten betalar 25 90 av kostnaderna och bonden 75 9260. Det tycker jag skulle vara rimligt.

Herr talman! Jag skulle för egen del gärna ha sett att försvarsbeslutet legat på en lägre ekonomisk nivå, men jag godtar naturligtvis den överenskommelse som har gjorts mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Om alla partier i denna riksdag skulle ha varit eniga om beslutet hade nivån med nödvändighet också blivit högre. En tillräckligt stark majoritet står bakom det beslut som nu kommer att fattas. Det innebär också att vi ansluter oss till idén om att 113 en bred uppslutning kring vår säkerhetspolitik är önskvärd. Säkerhetspolitikens första frontlinje går vid vår utrikespolitik. Det har sagts tidigare och bör återupprepas. Försvarspolitiken bör underordnas, samordnas och stödja utrikespolitikens mål om alliansfrihet i fred som syftar till neutralitet i krig. En fråga som tydligen lätt kommer i bakgrunden är de civila delarna av totalförsvaret. Vi har nyss hört en diskussion om de frågorna på ett speciellt fält. Alla vet att ett modernt krig i mycket högre grad än förr drabbar civilbefolkningen. En beredskap för befolkningsskyddet måste därför planeras. Här är flera frågor aktuella, herr talman, bl.a. den ekonomiska beredskapen och civilförsvaret. Överstyrelsen för civil beredskap skall ägna frågan om befolkningsskyddet större uppmärksamhet, står det i utskottsbetänkandet. Maj-Lis Lööw och jag har tagit upp denna fråga i motion Fö1l20 och begärt en parlamentarisk medverkan i planeringen av en ny skyddsrumspolitik. Jag lämnar frågan eftersom Maj-Lis Lööw har begärt ordet och kommer att ta upp detta senare. I detta sammanhang vill jag ta upp en fråga som vi i socialutskottet har haft särskild anledning att syssla med under åtskillig tid — nämligen hälsooch sjukvårdens ställning i krig. Trots att frågan lyftes fram i 1982 års försvarsbeslut, där det hette att den var den svagaste länken i totalförsvaret, har egentligen inte mycket hänt sedan dess. Det som har hänt, har hänt alldeles för sent. Det senaste avtalet med landstinget skrevs under i mars 1987 — bara för ett par månader sedan. Någon har uttryckt det så att om vi skulle ha råkat i krig, hade vi inte kunnat ta hand om de sårade soldaterna. Det är naturligtvis ett helt oacceptabelt förhållande. Försvaret har emellertid sin bestämda ledning, medan hälsooch sjukvården inte har haft det. Det har därför varit lättare att få fram kulor som dödar och skadar än att få fram personal, operationssalar, läkemedel, transporter och förbandsmaterial som behövs i krigssituationer. Försvarsutredningen, regeringen med statsrådet Bengt Lindqvist och försvarsutskottet har nu ordentligt uppmärksammat det vi har påpekat från socialutskottet. Socialutskottet sade att en kraftig förstärkning av uthålligheten och kapaciteten för den civila hälsooch sjukvården i krig nu måste komma till stånd. Anslaget kommer nu, som vi har sett, att fördubblas under nästa femårsperiod. Omedelbara åtgärder måste nu vidtas för att förbättra skyddet. Regeringen har inrättat en särskild beredskapsdelegation. Det är dessutom viktigt att ledningen och ansvarsfördelningen för hälsooch sjukvården i krig blir klarlagd. Konstitutionsutskottet har också uppmärksammat frågan i en stor utfrågning. Jag vill då särskilt uppmärksamma ledamoten Gunnar Biörck i Värmdö, som har ägnat stort intresse åt hälsooch sjukvårdens organisation och innehåll. Jag vill gärna nämna hans intresse och den omsorg han har visat eftersom det tydligen är hans sista riksmöte. Han lämnar riksdagen vid vårsessionens utgång. Socialutskottet har i sitt yttrande tillstyrkt ett tillägg till socialtjänstlagen om socialtjänstens funktioner och regeringens ledning — även i detta fall i händelse av krig, kris eller krigsfara. Herr talman! Vi får således en kraftig och nödvändig upprustning på det här området. Vi får hoppas att vi aldrig får något krig, men om det skulle komma får vi hoppas att vi har en ordentlig beredskap. Herr talman! Till slut vill jag notera några andra förhållanden i samband med försvaret. Det gäller först civilmotståndet, som inte tas upp i dag. Jag vill bara konstatera att regeringen nu har tillsatt en ledningsgrupp för ett kompletterande civilmotstånd. Det kan visa sig vara mycket betydelsefullt i framtiden, och det är bra att arbetet nu har kommit i gång på allvar efter en lång förberedelsetid. Särskilt vi inom Broderskapsrörelsen har haft ett stort intresse i denna fråga. En annan fråga gäller ett krav på utredning om vapenfri tjänstgöring inom totalförsvarets ram. Jag har tagit upp den frågan i motion Fö518. Den kommer upp till behandling i höst. Jag hoppas att den skall vinna bifall. Jag önskar nu en större generositet och litet mera pragmatik när det gäller den här frågan. Herr talman! Åtskilligt skulle vara att säga om vapenproduktion i allmänhet och vapenexport i synnerhet. Den frågan får dock anstå för min del här i dag. Låt mig bara i anslutning till beslutet om försvaret och säkerhetspolitiken säga att det är betänkligt, för att inte säga utomordentligt anmärkningsvärt och farligt, för Sveriges säkerhetspolitik och fredssträvanden när ett stort företag genom sin vapenexport direkt saboterar — jag tror att det ordet kan användas — vår utrikespolitik. Mitt under det att vår framlidne statsminister medlade på FN:s uppdrag mellan två länder i Mellanöstern levererade tydligen Bofors krut i stora mängder till en av de stridande parterna. Det är häpnadsväckande och naturligtvis utomordentligt allvarligt. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Jag skall drista mig till att ta några minuter av kammarens tid i anspråk för att redovisa befarade följder vid Karlskronavarvet när besluten genom nu behandlade betänkande skall genomföras. Riksdagen uttalade 1980 att Karlskronavarvet med sin marina inriktning har begränsade möjligheter att påverka sin försäljningsvolym genom egna insatser. Därför fastslog riksdagen att regeringen har ett särskilt ansvar för Karlskronavarvets framtid. 1983 uttalade riksdagen, då på förslag av näringsutskottet, att det som riksdagen uttalade 1980 borde stå fast. Den 9 april i år uttalade industriministern Thage G. Peterson här i riksdagen att han utgick ifrån att berörda försvarsmyndigheter och Karlskronavarvet gemensamt ansträngde sig för att minimera de negativa effekterna av den minskade beläggningen på varvet. Herr talman! Jag kan försäkra att varvets ledning tillsammans med de olika facken har gjort allt man kunnat och gör allt vad man kan för att klara beläggningen och säkra sysselsättningen vid företaget. Ansträngningarna har, trots en otroligt hård marknad, varit framgångsrika. Exportorder har tagits hem med goda resultat. Tyvärr har emellertid dessa order inte varit tillräckligt stora för att säkerställa sysselsättningen. Vad jag däremot inte kan vitsorda är att några positiva insatser från försvarsmyndigheterna gjorts. Deras inriktning verkar i stället ha gällt indragning vid Karlskronavarvet och utbyggnad vid Muskö i Stockholm. Därtill kommer nu prioriteringarna i försvarsutskottets betänkande, som indikerar stora neddragningar vid Karlskronavarvet. Nu vore det egentligen, herr talman, på sin plats med en lång uppräkning av orsakerna till att just Karlskrona kommun har sysselsättningsproblem. Men jag skall bespara kammaren det. Dessa problem är väl kända och många gånger redovisade även i denna kammare. Låt mig bara peka på varför våra problem är så speciella. I motsats till alla övriga residensstäder, där den statliga sysselsättningen expanderar, lider Karlskrona under en ständigt pågående sysselsättningsindragning på det statliga området — stora och små indragningar. Lyckas kommunen med en satsning på sysselsättningen, neutraliseras den ofta med bred marginal av statliga indragningar. Ibland är det svårt att vara optimistisk, trots att regeringens s.k. Blekingepaket höjde stämningsläget och optimismen flera grader i vår kommun och förresten i hela länet. Som avslutning vill jag uttrycka en stilla förhoppning om att regering och riksdag aktivt skall medverka i arbetet för att sysselsättningen vid Karlskronavarvet säkras. Dessutom råder det inga som helst tvivel om att en ytterligare regionalpolitisk satsning i kommunen är nödvändig.

Herr talman! Jag har anmält mig till debatten för att tala om befolkningsskyddet, men först vill jag passa på tillfället att säga några ord som berör den process som föregår de femåriga försvarsbesluten. Det är utomordentligt viktigt att försvarsbesluten fattas mot bakgrund av en grundlig bedömning av det säkerhetspolitiska läget. Därför har också de senaste försvarsutredningarna börjat med ett speciellt säkerhetspolitiskt betänkande. Men om inte den arbetsuppgiften är klart definierad från början och om den säkerhetspolitiska bedömningen skall göras under stark tidspress och dessutom av en kommitté som i första hand är sammansatt för att utreda anslagsfördelningen inom försvaret, då kan det bli som det blev den här gången.

Det gäller ju att måla hela den aktuella säkerhetspolitiska bilden, och då också Sveriges plats i den. I remissomgången efter försvarskommitténs säkerhetspolitiska delbetänkande framförde vi från det socialdemokratiska kvinnoförbundet förslaget att man skulle låta nästa försvarsbeslut föregås av en speciell säkerhetspolitisk utredning med en delvis annan sammansättning än den utredning som senare skall fördela pengarna inom totalförsvarets olika grenar. Ett visst personsamband skall naturligtvis finnas, men det kan knappast vara så att alla våra bästa försvarsutredare nödvändigtvis också är våra bästa säkerhetspolitiska bedömare. Herr talman! Jag har velat återupprepa det här kravet också i denna — Prot. 1986/87:133 debatt, eftersom jag har noterat att det i betänkandet även talas om 1 juni 1987 arbetsformerna inför ett nytt försvarsbeslut. Som jag sade inledningsvis har jag anmält mig för att tala om befolkningsskyddet. Det hör visserligen inte till god ton i det politiska arbetet att ta till orda i debatter som har dragit långt ut på tiden, om man hör till dem som har fått sina motioner tillstyrkta. Men jag tycker att det är viktigt att också befolkningsskyddet får sin beskärda del av debatten. De civila delarna av totalförsvaret kommer ofta i skymundan i diskussionerna kring ett försvarsbeslut. Nu har åtminstone försörjningsberedskapen diskuterats ganska ingående i dag, och när det gäller befolkningsskyddet har också sjukvården i krig berörts av Evert Svensson och hemskyddsorganisationen av Åke Gustavsson. Beträffande dessa två viktiga delar av befolkningsskyddet kan vi konstatera att ekonomiska förstärkningar finns med i dagens beslut, och det är utomordentligt tillfredsställande. I fråga om skyddsrummen är situationen däremot något mer förbryllande. Den som händelsevis har satt sig på åhörarläktaren för att av dagens debatt eller av det betänkande vi diskuterar försöka ta reda på hur skyddsrumsbyggandet skall bli under de närmaste fem åren och vad det skall kosta blir inte särskilt mycket klokare. Faktum är att det inte finns något förslag till beslut i dag, utan bara en tänkt ram. Saken är ju den att försvarskommittén sade att det är oacceptabelt att det med dagens anslagstilldelning och med den nuvarande inriktningen av skyddsrumsbyggandet skulle komma att ta 20-30 år att bygga ifatt bristerna. Slutsatsen blev att det inte hjälper med mer pengar — vi måste få en helt ny inriktning på skyddsrumspolitiken, nya riskbedömningar osv. Försvarskommittén föreslog att man först skulle göra ett antal studier. Propositionen bygger på detta synsätt, och uppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet har anammat detta synsätt. Man säger sig kunna förutspå att man genom en ny inriktning på skyddsrumspolitiken nog skulle kunna spara 750 milj.kr. från nuvarande nivå. ÖCB säger att man måste få behålla 600 av dessa miljoner; annars blir det ebb i kassan och nya bristområden i slutet av försvarsperioden. Centern anser att skyddsrumsbyggandet kan räddas med 100 milj.kr. utöver vad som anslås enligt uppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Moderaterna ansluter sig till förslaget i propositionen men har lagt in en brasklapp om mer pengar, om de anvisade inte räcker. Vpk vill, efter vad jag har förstått av debatten här, inte alls delta i den här gissningsleken. Själv tycker jag att det finns fler skäl att ordentligt se över skyddsrumsbyggandet än dem som redovisats av försvarskommittén. Jag har i motionen nämnt ändrade boendemönster t.ex. Nu skall ÖCB och räddningsverket göra ett antal studier för att få fram underlag för denna nya skyddsrumspolitik. Evert Svensson och jag har alltså fått gehör för vår önskan att slutsatserna av dessa studier skall få en parlamentarisk förankring, vilket jag tror är utomordentligt viktigt för tilltron till den framtida skyddsrumspolitiken. Tillräckligt med skyddsrum är något som vi måste kunna visa svenska folket att vi klarar, om vi skall få stöd för resten av försvarspolitiken. Jag har 117 av debatten sedan försvarskommittén lade fram sitt betänkande förstått hur utomordentligt stor psykologisk betydelse en skyddsrumspolitik som har trovärdighet hos civilbefolkningen har för tilltron till vårt totalförsvar. Först när myndigheternas studier och parlamentarikernas slutsatser är klara kan man veta vad det verkligen kostar att bygga tillräckligt med skyddsrum, och det var värdefullt att notera att Roland Brännström sade att haniinte utesluter att det i senare delen av beslutsperioden kan bli nödvändigt att tillföra ytterligare medel. Man kan, herr talman, tycka att det utredande som vi nu beslutar om borde ha utförts av försvarskommittén, så att vi i dag hade haft bättre möjligheter att beräkna kostnaderna och redan nu hade kunnat lägga fast en ambitionsnivå när det gäller skyddsrumsbyggandet. Men som vi konstaterar i motionen finns det också klara fördelar med att lyfta ut denna fråga, diskutera och besluta mellan försvarsbesluten, inte minst mot bakgrund av vad jag förutsade, att civilförsvaret ofta kommer i skuggan av kulor och kanoner när vi skall diskutera försvarsfrågorna.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

Herr talman! Ett starkt totalförsvar måste som grund ha goda möjligheter att i en krigssituation klara livsmedelsoch energiförsörjningen. Trovärdigheten i vår försvarsförmåga beror i hög grad på detta. Utskottsmajoritetens förslag har i detta avseende uppenbara brister, och det är inte överord att påstå att vår energiförsörjning genom majoritetens förslag försämras. Lagerhållningen av importerat bränsle minskas väsentligt utan att några konkreta åtgärder vidtas för att öka användningen av inhemska bränslen, och några stimulansåtgärder för att främja effektivare energianvändning finns inte kvar. Dagssituationen är i stället den, att vi håller på att få en naturgasintroduktion under sådana former att den i första hand konkurrerar med inhemska bränslen i stället för att ersätta olja och kol. Det finns alltså en uppenbar risk att vårt importberoende kommer att öka. Så länge som det endast finns en enda ledning för import av gas är gasens sårbarhet mycket stor. De många möjligheter som finns att i samband med förnyelsen av vårt energisystem övergå till ett mer decentraliserat och robust energisystem tas inte till vara. Centralisering och storskalighet dominerar fortfarande majoritetens uppfattning om det framtida energisystemet. Vi i centern har konkret och envist hävdat att grunden för en god energiberedskap är ett decentraliserat energisystem, i huvudsak baserat på förnybar och inhemsk energi samt en optimal energihushållning. Genom ett fullföljande av centerns energipolitik skulle de föreslagna neddragningarna av oljelagren vara möjliga utan en försämring av beredskapen. Centern har i olika sammanhang framhållit det stora beredskapsvärdet i att uppföra en fullskaleanläggning för produktion av drivmedelsetanol, baserad på i första hand vete. Ingen har motsagt detta, men att övergå till handling — Prot. 1986/87:133 och göra den producerade etanolen skattefri, det har inte riksdagsmajorite — 1 juni 1987 ten orkat med. Herr talman! För att spara kammarens tid skall jag avstå från att redovisa den långa rad av exempel som finns på hur majoritetsförslagen försvagar grunden för en god energiberedskap och inskränka mig till att yrka bifall till centerns reservation 21 i det nu behandlade betänkandet.

Herr talman! Det försvarspolitiska beslut som vi nu debatterar har naturligtvis vuxit fram steg för steg. Det berör varje människa i vårt avlånga land, och det berör, eller borde beröra, alla samhällets olika funktioner. Jag har vid studier av försvarspropositionen, tillsammans med människor som har att förse oss med kläder och skor, upplevt att dessa frågor inte har fått den behandling som försörjningen av kläder och skor till befolkningen kräver. Detta har resulterat i motion 1986/87:Fö158, som också har undertecknats av ett antal kolleger från bygder som berörs av tekooch skotillverkning. Jag går nu rakt på sak och kommenterar utskottets skrivningar med anledning av den motion som har undertecknats av oss. Vi måste tydligen acceptera resonemanget att man inte av försvarspolitiska skäl kan särbehandla teko i vad gäller längden på beredskapstiden. Vi är dock förvånade över att utskottet inte har fattat resonemanget om vad förlusten av yrkeskunskap kan innebära för försörjningsberedskapen på lång sikt. När det gäller buffertlagersystemet ligger det naturligtvis en hel del i att tillverkarna måste skärpa sig i sina kontakter med upphandlarna, men som vi så många gånger sagt: Finns kompetensen, den verkliga kompetensen, att bedöma andra saker än priset bara på ett håll? Jag menar alltså kompetensen hos uppköparna vid den enskilda myndigheten.

Undersökningen visar att en klar majoritet av alla tillfrågade, 77 90, anser att det svenska försvaret och polisen bör köpa svensktillverkade uniformer, även om de skulle vara dyrare än sådana som tillverkas i utlandet. Faktum är att svensk textilindustri svarat för en långtgående produktutveckling av uniformsvävar för att möta nya och tekniskt högt ställda krav. Inom konfektionsindustrin finns ett antal företag med både kapacitet och kunnande för leverans av komfort och kvalitet i uniformsnischen. Man kan gott säga att svensk tekoindustri med alla närhetsfördelar står väl rustad inför framtida svenska uniformsbehov. Detsamma gäller också sjukvårdstextilier, men det är självfallet så att dessa företag också bör bli mera aktiva i sin marknadsföring. 119 Prot. 1986/87:133 Beträffande försörjningsberedskapssystemet, som vi också tagit upp i vår 1 juni 1987 motion, finns anledning att slå fast att detta stöd till en verkligt låg kostnad Tora mor or. — ger stort utbyte för hela textiloch konfektionsbranschen. Vi noterar att regeringen enligt näringsutskottet inte har någon avsikt att dra bort detta stöd. Vi noterar också att detta stöd enligt den avvikande meningen i näringsutskottet från moderaterna och folkpartiet bör dras in. Jag vill också citera några rader ur vår motion. Vi säger: Genom det s.k. försörjningsberedskapsstödet hos ÖCB på ca 8 milj.kr. om året har skillnaden i pris mellan svensktillverkat och importerat kunnat täckas när stat, landsting och kommuner upphandlat tekoprodukter och skodon. Därmed har order i storleksordningen 60—80 milj.kr. räddats till svensk industri. Främst har detta kommit sådana tillverkare till godo som framställt varor för sjukvårdens och militärens behov. Till sist på denna punkt: Vi noterar att enligt ÖCB ryms inte detta stöd inom ramen. Det förefaller närmast löjligt om det inte skall finnas 8 miljoner, när kostnaden totalt är 40 milj.kr. på fem år. Vi motionärer har även aktualiserat frågan om försörjningen av skor till befolkningen. I försvarspropositionen återfinns inget om att det är ett beredskapsintresse att i framtiden ha en svensk skoindustri kvar. Vi hävdar att det är angeläget att tillverkningen i skoindustrin upprätthålls så att maskiner och yrkeskunniga människor också i framtiden finns för produktion i händelse av kris. Utskottet förbigår denna fråga med total tystnad. Detta är anmärkningsvärt, för att inte säga oroande. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till motionen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 48 behandlas bl.a. frågan om vissa föreslagna skattehöjningar på olja och bensin avsedda att finansiera totalförsvarets fortsatta utveckling, som ju har diskuterats hela dagen. Man kan fråga sig om det är riktigt att ökade kostnader för Sveriges försvar skall betalas med höjningar av punktskatter på olja och bensin, för det drabbar ju bara vissa grupper på ett sätt som kanske inte är helt rättvist. Att så har skett även denna gång kan delvis förklaras av att finansieringsförslaget rörande försvarskostnaderna är uppdelat i olika bitar. Bl. a. är det kombine 120 rat med en minskning av antalet tvångslager, vilket gör att oljebolagen har kunnat åta sig att svälja vissa skattehöjningar utan att höja priserna. Därför har vi moderater också till en del anslutit oss till finansieringsförslaget. Men bara till en del. Regeringsförslaget innebär nämligen ytterligare skattehöjningar på olja och bensin, vilka inte ryms inom oljebolagens förpliktelser att inte höja priserna. Och den delen av skattehöjningarna vill vi moderater inte vara med om. Vi anser att det innebär en kraftig överfinansiering av försvarskostnaderna under de närmaste åren och vill alltså bara acceptera en skattehöjning på olja med 30 kr. per kubikmeter och på bensin med 10 öre perliter. Det är alltså en höjning som ryms inom oljebolagens åtaganden att inte höja priset. Särskilt höjningen av bensinskatten är mycket känslig därför att den drabbar orättvist. Den drabbar extra hårt vissa grupper som folk i glesbygd, barnfamiljer och andra grupper som är beroende av bilen mer än andra. Dessutom har det föreslagits i propositionen att bensinskatten skall höjas ytterligare därför att staten påstås ha fått ett skattebortfall genom att svenska folket använt mer blyfri bensin än man hade räknat med i finansdepartementet. Vi anser att det är positivt att utvecklingen har gått i den riktningen att vi har fått ökad användning av blyfri bensin. Det är bra inte minst av miljöskäl. Men det utgör enligt vår uppfattning ingalunda något motiv för att höja bensinskatten ytterligare. I propositionen finns också punkter om andra motoralkoholer än metanol och etanol, som regeringen vill höja skatten på. Vi moderater har i en särskild reservation tagit avstånd från det och menar att remissbehandlingen av motoralkoholkommitténs betänkande borde avvaktas när det gäller alla motoralkoholer. En tredjedel av propositionen i skattefrågan handlar om beskattningen av flygbensin. Där har de borgerliga partierna i flera år haft invändningar mot de regler som nu gäller. Inte minst moderata motionärer har varit flitigt i farten på det området. Nu har regeringen insett att det inte är bra som det är och föreslagit en förändring, nämligen att särskild flygbensin skall befrias från skatt. Det förslaget tycker vi är en förändring till det bättre, men det är inte riktigt bra. Det är nämligen så att i vissa flygbolag finns det motorer där man kan använda motorbensin, och det är särskilt en betalningssvag del inom allmänflyget som har sådana plan. Regeringsförslaget innebär sammantaget en kostnadsökning för de här flygarna. Vi tycker att det vore bra om denna kostnadsökning kunde elimineras. De tre borgerliga partierna har därför tillsammans reserverat sig för en lösning, som innebär dels ett återinförande av den generella avdragsrätt som tidigare fanns för bensin som används för drift av flygplan, dels att riksdagen hos regeringen skall begära förslag med inriktningen att skattefriheten fortsättningsvis skall omfatta all bensin som säljs från en flygdrivmedelsanläggning på en flygplats. På grundval av detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1, 4, 7, 9 och 10.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1986 87:139 om vissa skattehöjningar på olja och bensin. Inkomsterna från den höjda oljeoch bensinskatten skall användas för att finansiera totalförsvarets fortsatta utveckling. Den föreslagna höjningen innebär att skatten på olja ökar med 50 kr. per m?, från 610 till 660 kr. per m?. Sedan den 1 januari 1986 är bensinskatten differentierad, så att skatten på blyfri bensin är 2:13 kr. per liter och skatten på blyad bensin 2:29 kr. per liter. Båda skatterna skall enligt propositionen höjas med 20 öre per liter. Av propositionen om totalförsvarets fortsatta utveckling framgår att skatten på bensin och olja skall höjas med 800 milj.kr. till följd av minskade tvångslager hos oljeföretagen. Denna skattehöjning skall enligt en överenskommelse med oljeföretagen bäras av dessa och inte föranleda höjda priser i konsumentledet. Skälet härför är att den minskade lagringsskyldigheten har stor ekonomisk betydelse för de lagringsskyldiga. Denna överenskommelse medför att genomslaget på konsumentpriserna får bli endast 20 kr. per m? olja och 10 öre per liter bensin. Eftersom de skattehöjningar som jag nu har beskrivit är en del i försvarsuppgörelsen stödjer vi i folkpartiet propositionen, sånär som på en mindre ändring beträffande bensinbeskattningen. Utöver den skattehöjning som föreslås på olja och bensin i propositionen om totalförsvarets fortsatta utveckling föreslås nu dessutom en höjning av skatten på bensin med 3 öre per liter för att kompensera det inkomstbortfall som har uppkommit till följd av ökad försäljning av blyfri bensin. Vi i folkpartiet anser att denna kompensation inte skall ske genom en höjning av skatten med 3 öre på såväl blyfri som blyad bensin. I stället föreslog vi under beredningen i utskottet att utskottet skulle ta ett initiativ som gick ut på att skatten på blyad bensin höjdes med 4 öre och ingen extra skatt togs ut på den blyfria bensinen. På det sättet skulle skillnaden mellan bensinpriserna öka från 16 till 20 öre per liter. Detta skulle stimulera till en snabbare övergång till den miljövänligare blyfria bensinen, vilket i sin tur är ett led i kampen mot luftföroreningar och försurning. Utskottet har också tagit ett sådant initiativ, och utskottet föreslår nu att riksdagen beslutar höja skatten på blyad bensin med 4 öre. I propositionen om totalförsvarets fortsatta utveckling anges ett totalt finansieringsbehov för försvaret på 1 640 milj.kr. i slutet av femårsperioden. Finansieringen skall bl.a. ske genom de skattehöjningar på olja och bensin som jag just har gått igenom. Här vill jag påminna om att det resursbehov som ligger till grund för försvarspropositionen bygger på dagens penningvärde. Det betyder att man, mot slutet av perioden, kan förutse att kostnaderna kommer att uppgå till högre belopp än som angivits i propositionen. Mot bakgrund av vad jag har redogjort för framgår att vi i folkpartiet ställer oss bakom utskottet i de här frågorna. Herr talman! Den 1 januari 1984 ändrades avdragsreglerna för skatt på bensin som används till drift av luftfartyg. Ändringen innebar att den skattefrihet som tidigare gällt togs bort beträffande flygbensin som förbrukades för fritidsändamål eller andra privata ändamål. De nya reglerna innebar att deklarationsgranskningen försvårades. Det har uppstått tillämpningsproblem och granskningen har blivit tidskrävande. För att komma till rätta med detta har regeringen i en proposition föreslagit att nuvarande avdragsrätt för skatt på bensin som förbrukas i flygplan slopas. Vidare föreslås att endast flygbränsle av typ avgas i fortsättningen skall undantas från beskattning. Bensin av typ Mogas, som är billigare och i ökad omfattning används i flygplan, undantas inte från beskattning. Detta är en olycklig utveckling, tycker vi i folkpartiet, som gör att mängder av privatflygare får högre omkostnader för den verksamhet de bedriver, vilken på flera olika sätt är bra ur samhällets synpunkt. Därför yrkar vi bifall till reservationerna 9 och 10.

Herr talman! Vi har haft en lång debatt om totalförsvaret i dag. Man kan väl också säga att det är som en följd av förslagen i den propositionen, för att finansiera de ökade kostnaderna för totalförsvaret, som regeringen har lagt fram en proposition om att höja bensinskatten och den allmänna energiskatten på olja. Från vpk:s sida har vi inte funnit anledning att acceptera försvarspropositionen, och följaktligen har vi heller ingen anledning att acceptera de föreslagna skattehöjningarna och utförsäljningen av beredskapslagren av olja och bensin. I samma proposition föreslår regeringen att man skall höja bensinskatten. Man vill därmed kompensera det inkomstbortfall som uppstått på grund av att fler och fler har gått över till att använda s.k. oblyad bensin, som har en lägre skattesats än den blyade. För drygt ett år sedan lade regeringen fram den proposition som ledde till att detta infördes. Även den gången ville man att vi skulle besluta att från den 1 juli i år öka skatten i båda fallen med 3 öre per liter. Vi sade den gången nej, och det blev även riksdagens beslut. Regeringen skulle få återkomma. Vad vi framför allt lade vikt vid den gången var att man också skulle väga in miljöaspekter, dvs. de vinster i form av miljöförbättring som kommer till stånd genom att oblyad bensin används i stället för blyad. Det har regeringen inte gjort. Man har enbart talat om statsfinansiellt neutrala skäl, och utifrån den utgångspunkten finner vi heller ingen anledning att gå regeringen till mötes, utan yrkar avslag även på den bensinskattehöjningen. Vidare tas frågan om tillverkning av etanol av inhemska bränslen upp i betänkandet. Det är en gammal kär fråga för vänsterpartiet kommunisterna. Vi har i dessa sammanhang yrkat att man skall ta bort skatten på etanol framställd av inhemska bränslen. Vi har också reserverat oss till förmån för detta. Vissa omläggningar i skattehänseende föreslås i regeringens proposition beträffande flygbensin. Det kvarstår ändock att vissa typer av flygbensin skall vara skattebefriade. Från vpk:s sida har vi aldrig funnit någon anledning till att man skall kunna färdas i flygplan med skattefri bensin, när man inte kan åka med skattefri bensin på landsväg. Dessutom visar utvecklingen att flygbensin och flygbränsle i övrigt är en mycket stor orsak till den ökade miljöförstöringen. Vi finner alltså inga skäl till att man skall ha någon som helst skattebefrielse för flygbensin. Vi avser också att återkomma i senare Herr talman! Det föreligger en reservation från centerpartiet angående beskattningen av gasol för motordrift. Vi tror för vår del att det loppet redan är kört. Men därest så inte är fallet vill vi ge gasolen en möjlighet i framtiden, och vi kommer att rösta för reservation 12. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 6, 8 och 11.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar innefattar inte mindre än tolv reservationer. Moderaterna, centern och vpk har t.ex. var för sig avgivit reservationer i fråga om förändring av den allmänna energiskatten för olja och bensin. Utskottsmajoriteten föreslår också en vidgad differens mellan blyad och blyfri bensin, detta för att stimulera bilisterna till att i ännu större utsträckning använda den blyfria bensinen. Det känns lite konstigt att vi inte fått full enighet i dessa så viktiga frågor. När det gäller skatten på olja och bensin biträder utskottet att den justeras i konsekvens med vad som angetts i propositionen om totalförsvarets fortsatta utveckling, vilken tidigare i dag grundligt diskuterats. Det innebär när det gäller skatten på olja en höjning med 50 kr. per kubikmeter och när det gäller bensinskatten en höjning med 20 öre per liter. 30 kr. per kubikmeter av oljeskatten och 10 öre per liter av bensinskatten skall dock inte beröra konsumenterna. Denna höjning skall i stället enbart betalas av oljebolagen. Orsaken till detta är att oljebolagen inte behöver ha så stora beredskapslager längre, utan kan sälja ut en del av det som redan lagrats upp. Det är grunden till att denna del av skattehöjningen inte skall påverka konsumentpriserna. Slå igenom på konsumentpriset får däremot återstående 20 kr. per kubikmeter olja samt kvarvarande 10 öre per liter bensin — som också hänger samman med försvarspropositionen. I regeringens proposition nr 139 föreslås också en ytterligare justering när det gäller bensin med 3 öre. Här vill dock majoriteten i utskottet göra en mindre men viktig justering, nämligen att denna höjning endast skall avse den blyade bensinen — men då i stället med 4 öre. Därmed blir det också en större differentiering mellan blyad och blyfri bensin — från 16 till 20 öre. Genom den extra ettöringen på den blyade bensinen håller vi fast vid principen att skattedifferentieringen mellan de två bensinsorterna inte heller i fortsättningen får lov att försämra statsfinanserna. Utskottet säger också att regeringen måste ha sin uppmärksamhet riktad på den fortsatta utvecklingen av bensinanvändningen och, när det behövs, lägga fram förslag till justeringar av skattesatserna för att se till att de totala inkomsterna av bensinskatten inte minskar till följd av differentieringen. Självfallet är det positivt att allt fler bilister använder sig av det mindre miljöfarliga bränslet, dvs. blyfri bensin. Trafikfrågor är miljöfrågor i mycket hög grad. Det är ett samhällsansvar att verka för en bekämpning av de avgaser som förstör våra naturtillgångar, byggnader och inte minst den luft vi andas. Med den miljöaktivitet som vi har idagtror jag att de flesta av de bilister som tankar blyfri bensin i sina bilar inte gör det för att den är billig utan just för att bidra till att rädda miljön. Vpk hävdar i en motion att man inte skall höja bensinskatten för närvarande, eftersom regeringen inte har redovisat några miljömässiga vinster när det gäller differentieringen av skatten för blyad och blyfri bensin. Självfallet skall vi slå vakt om miljön, men vi måste emellertid också slå vakt om statsfinanserna. Tänk på vad som annars skulle hända. Herr talman! Beträffande bensinskatten för andra motoralkoholer än metanol och etanol biträder utskottet propositionen, dvs. att skatten för dessa höjs till samma nivå som för normal bensin. I motoralkoholkommitténs slutbetänkande uttalas det mycket klart att övergripande energipolitiska skäl talar för att den lägre beskattningen bör omfatta endast motoralkoholer som på sikt kan produceras av inhemska råvaror och som kan komma att utgöra realistiska alternativ som drivmedel. Man föreslår därför att regeringen snarast skall lägga fram ett förslag till riksdagen om att den lägre beskattningen av motoralkoholer skall förbehållas etanol och metanol som har de egenskaper som framdeles skall omfattas av den i förhållande till bensin lägre skatten. Regeringen har genom propositionen nu lagt fram förslag i enlighet med motoralkoholkommitténs betänkande i denna del. Anledningen till att man vill föreslå förändringar beträffande de andra motoralkoholerna redan nu är att t.ex. butanol i allt större utsträckning används för att späda ut bensin. Vissa oljebolag har redan satt detta i system. Och skulle detta omfatta all bensin som vi säljer i Sverige skulle det medföra ett skattebortfall på drygt 400 milj.kr. per år. Herr talman! I propositionen föreslås också att skatten på bensin och gasol som används för framställning av stadsgas slopas. Denna skatt har varit oförändrad sedan den 1 juli 1961 och är förhållandevis låg. Produktionen av stadsgas har minskat kraftigt, och nedläggning av stadsgasdriften planeras på ett flertal håll i landet. Några statsfinansiella skäl att behålla beskattningen i detta sammanhang finns inte. Även här biträder alltså utskottet propositionen och föreslår att den nu omtalade skatten för bensin och gasol som används för framställning av stadsgas slopas. Herr talman! Skatten på gasol för motordrift uppgår sedan maj 1984 till 92 öre per liter. Enligt tidigare uttalade riktlinjer bör skatten på gasol för motordrift motsvara ca 60 90 av skatten på bensin, om man beräknar skatten efter energiinnehållet. Dessa riktlinjer har numera frångåtts. Och med nuvarande skattesatser motsvarar skatten på gasol för motordrift ca 50 96 av skatten på icke blyfri bensin. Om den av utskottet förordade höjningen av bensinskatten bifalls av riksdagen kommer skatten på gasol för motordrift att motsvara ca 45 20 av bensinskatten på icke blyfri bensin. Därmed torde reservanten i denna del ha blivit mer än väl tillgodosedd i vad avser relationerna mellan skatten på gasol för motordrift och skatten på bensin. Så, herr talman, vill jag säga något om flygbränslet. Här ställer sig utskottets majoritet bakom regeringens förslag om att skatten på flygbränsle — dvs. bränsle särskilt framställt för flygändamål — nu slopas. I konsekvens med detta tas avdragsrätten bort för skatt på bensin som förbrukats eller försålts för förbrukning i flygplan. Vid tidigare behandling av frågan i skatteutskottet förutsatte utskottet att regeringen noggrant uppmärksammade tillämpningen och verkningarna av den lagstiftning som gäller för närvarande. Man sade att förslag till förändringar vid behov skulle läggas fram. Det har nu gjorts. Den nu föreslagna förändringen bör — onekligen —- medföra betydande administrativa förenklingar. Det nu gällande systemet är krångligt. Förslaget är också positivt så till vida att problem med kontroller nu förhoppningsvis undanröjts. é Ett undantagande av all bensin som används för flygverksamhet är vi däremot inte beredda att tillstyrka. Dels är riskerna stora för att kontrollproblemen växer, dels är en sådan hantering också principiellt felaktig. I dag får den som flyger i yrkestrafik göra avdrag för bensin. Nöjesflygarna har inte den möjligheten. Nöjesflygare förresten, det låter som om det vore en grupp som är i luften enbart för skojs skull. Så är det inte — de har i många fall en mycket värdefull och nyttig funktion att fylla. Reglerna har, som tidigare antytts, orsakat mycket administrativt krångel. Med den nu föreslagna hanteringen får fritidsflygarna samma möjligheter och därmed sin del av det positiva, men framför allt blir beskattningen konsekvent. Med detta förslag skapas rättvisa för alla som på ett eller annat sätt är involverade i flygbranschen. Herr talman! Med det nu anförda yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande 48.

Herr talman! Sylvia Lindgren framhöll att vi naturligtvis skall slå vakt om miljön men sade sedan med stor emfas att vi också måste tänka på statsfinanserna. Det är klart att vi skall göra det, men hon lade väl stor tonvikt på statsfinanser för en summa på 150 milj.kr., och det är brutto. Vi skall ändå ha klart för oss att statsfinanserna i andra änden, genom bensinskattehöjningen, kommer att drabbas av mer avdrag, t.ex. för resor med bil i tjänsten och till och från arbetet, så att nettot kommer i alla fall inte att nå upp till ens dessa 150 milj.kr. När vi från vpk säger nej i detta sammanhang menar vi att man inte bara skall se på frågan strikt statsfinansiellt neutralt utan framför allt titta på de miljömässiga vinster som övergång från blyad till oblyad bensin medför. Men regeringen har inte ens velat göra en sådan bedömning. Om den hade mäktat det kan vara tveksamt, men den har inte ens velat försöka göra en sådan bedömning. Vi menar att det finns miljömässiga vinster att få genom övergång till oblyad bensin, och det skall man också väga in i sammanhanget.
Herr talman! Det är intressant att höra Sylvia Lindgren tala om de miljöeffekter som man får till stånd genom att höja priset enbart på den blyade bensinen och därmed få den koncentration som behövs för att fler bilägare skall köpa blyfri bensin. Trots allt kan jag inte låta bli att påminna om att förslaget i regeringens proposition går ut på en höjning med 3 öre av såväl den blyade som den blyfria bensinen, medan det tack vare ett initiativ från folkpartiet nu föreligger förslag om höjning med 4 öre enbart av den icke blyfria bensinen. Vidare säger Sylvia Lindgren att beskattningen av flygbränsle är konse kvent. Det är den egentligen inte. Man vill ta bort skatten enbart på Prot. 1986/87:133 flygbränslet Avgas medan man inte alls föreslår något skattebortagande 1 juni 1987 beträffande Mogas, som är billigare och som därför används av ett stort antal flygare. Det är alltså inte någon konsekvens i beskattningen. Redan i samband med den förra höjningen, den 1 januari 1984, då reglerna för beskattning för flygbränsle ändrades, sade folkpartiet att det system som genomfördes skulle bli alldeles för krångligt. Vi kan nu alltså hänvisa till vad vi då sade —i dag är man tvungen att ändra reglerna. Den ändring som gjordes den 1 januari 1984 medförde en 25-procentig kostnadsökning för viss flygverksamhet, och den ökningen späds nu på ytterligare genom att enbart flygbränslet Avgas skattebefrias men däremot inte Mogas, som används av så många. Det ligger ingen konsekvens i detta.
Herr talman! Jag tycker, Britta Bjelle, att det ligger en konsekvens i att bedömningen är lika, oavsett om det gäller yrkestrafiken eller fritidsflyget. Denna enhetlighet i reglerna är väl ändå en form av konsekvens. Vad gäller miljöfrågorna vill jag säga att också vi självfallet vill värna om dessa. Det är väl i det närmaste vedertaget att den blyfria bensinen är bättre ur miljösynpunkt än den blyade. Därför tycker också vi i utskottet att det är riktigt att man höjer den icke blyfria bensinen med 4 öre i stället för att göra den i propositionen föreslagna förändringen. Men vi menar också att man skall bevaka de statsfinansiella synpunkterna. Det går ju inte att blanda ihop äpplen och päron hur som helst, utan man måste skilja på dem i detta sammanhang.
Herr talman! Då det gäller de olika bensinsorterna kan jag ändå inte låta bli att konstatera att regeringens förslag medför ytterligare en sänkning av antalet flygtimmar för många flygare. Därigenom kommer de att bli sämre och osäkrare flygare. Dessutom kommer vi att få en nedgång för många flygklubbar, och det är en olycklig utveckling för Sverige, eftersom vi så väl behöver privatflyget. Detta kan bidra till övervakning i samband med skogsbrand, medverka vid räddningsaktioner osv. Det är tragiskt med tanke på den lilla utgift som det gäller att man inte kan kosta på sig att låta också flygbränslet Mogas, eller allt flygbränsle över huvud taget, vara skattefritt.

Herr talman! I detta betänkande från justitieutskottet behandlas ett antal principiella frågor inom kriminalpolitiken. På grund av kammarens hårt pressade tidsschema skall jag försöka att fatta mig ganska kort. I reservation 1 hävdar vi moderater, mot bakgrund av våra krav i partimotionen, att vårt straffrättsliga påföljdssystem i avgörande grad måste bygga på allmänpreventionens grund. I samband med att regeringen lägger fram förslag med anledning av fängelsestraffkommitténs betänkande bör enligt vår mening hänsyn i fortsättningen i större utsträckning än som sker i dag tas till allmänpreventionens krav när det gäller brottsbalkens anvisningar till domstolarna om de individualoch allmänpreventiva reglerna. I reservation 2 hävdar vi moderater, liksom vi nu har gjort under flera år, att den halvtidsfrigivningsreform som genomfördes 1983 är djupt olycklig och innebär både ologiska och underliga signaler till såväl dem som begår brott som till domstolarna. Att ett brott skall förskylla det straff som står angivet i brottsbalken är en grundläggande och mycket enkel princip. Den har dessutom förankring i vad som brukar kallas legalitetsprincipen. Genom det nu rådande systemet gäller inte denna princip fullt ut längre. Av en helt annan lag — lagen om kriminalvård i anstalt — framgår att i flertalet fall när det gäller brott som förskyller frihetsstraff under två år förkortas det av domstolen utdömda straffet med hälften. Denna ordning måste nu snabbt bringas att upphöra. Signaler både till domstolar och till dem som begår brott måste innebära att de av domstolarna utdömda straffen skall avtjänas. 129 I samband med proposition om nytt fängelsestraffsystem bör den villkorliga frigivningen i princip avskaffas och endast förekomma i undantagsfall. Det kant.ex. gälla vid gott uppförande eller om någon som har avtjänat ett längre fängelsestraff har ordnade arbetsförhållanden och bostad och det passar att vederbörande kan komma ut något tidigare på grund av detta. I reservation 4 hävdar vi moderater att den grupp kriminella som ideligen återfaller i svåra brott måste finna sig i att drabbas av straffskärpningar. Det är en tanke som sannolikt har stor förankring i det allmänna rättsmedvetandet. Det är allmänt känt att en liten grupp kriminella ideligen återfaller i brott och begår ett mycket stort antal brott i vårt land. Det måste vara rimligt att denna grupp får klart för sig att samhället reagerar på dess ideliga återfall i svår brottslighet med skarpare straffreaktioner än som sker i dag. Detta bör, enligt vår moderata syn, också komma till uttryck i propositionen om nya brottsbalksregler. I reservation 7 kräver vi moderater att en ordentlig utredning görs om kostnaderna för brott mot enskilda. Vi har under en följd av år fört en diskussion här i kammaren om olika insatser mot den s.k. ekonomiska brottsligheten. Stora resurser har, med rätta, lagts ned på en hel del områden för att utreda hur det förhåller sig med kostnaderna för dessa brott. Man har bl.a. utrett hur de belastar företag och enskilda, vilka konsekvenser det har för konkurrensförhållandena inom marknaden och naturligtvis också vilka konsekvenser det har för de hederliga skattebetalarna när andra människor undandrar sig skatt. Det pågår fortfarande en hel del utredningar och undersökningar beträffande dessa förhållanden. Men det har aldrig gjorts någon riktig undersökning eller utredning om de kostnader som drabbar oss alla i olika former när enskilda utsätts för brott. Det kan gälla våldsbrott av olika slag, och det kan också gälla brott i form av stöld, förstörelse och vandalisering som drabbar enskilda. Vi ser inte så mycket av dessa kostnader annat än i form av skatter och avgifter till det allmänna när det gäller t.ex. klotter på tunnelbanevagnar, förstörelse av parker m.m. samt de kostnader som vi alla måste vara med om att betala för dem som drabbats av våldsbrott och som gäller sjukvård och att de drabbade inte kan delta i arbetslivet och kanske t.o.m. blir handikappade för livet. Det är viktigt att vi alla får klart för oss hur dessa kostnader ser ut. Det är förvånande att socialdemokraterna ständigt motsätter sig en sådan utredning. Detta krav ställer vi i reservation 7. I reservation 8 slutligen, herr talman, tar vi återigen upp frågan om tjänsteansvar för de tjänstemän som är anställda inom den offentliga sektorn. Vi har fått klart för oss att det är på gång en ny lagstiftning, som kan komma att innebära att ämbetsansvaret i någon form återinförs. Det är att hälsa med tillfredsställelse. Det är emellertid enligt vår uppfattning oerhört viktigt att ett sådant lagförslag presenteras för riksdagen under innevarande mandatperiod, och vi är litet osäkra på hur socialdemokraterna och regeringen ser på möjligheterna till det. Ett förslag om vidgat straffansvar för tjänstefel måste alltså enligt vår uppfattning läggas fram i sådan tid att riksdagen kan fatta beslut före utgången av 1987/88 års riksmöte. Det är det krav som vi ställer i reservation 8. Mot den här bakgrunden, herr talman, vill jag yrka bifall till de moderata reservationerna 1, 2, 4, 7 och 8.

Herr talman! Å folkpartiets vägnar yrkar jag bifall till reservation 6 som 1 juni 1987 gäller forskning om könsrollernas betydelse för brottsligheten. Vi har i folkpartiet i vår jämställdhetsmotion under många år framställt krav på utökad forskning i fråga om könsrollerna. Av den anledningen är det fullständigt naturligt för oss att stödja de krav som nu har ställts i centermotionen. Vi vet att det finns stora skillnader mellan kvinnor och män också när det gäller brottslighet. Då är det bara naturligt för oss att ta reda på vad dessa skillnader beror på. Det kanske kunde vara bra över huvud taget för att få en lägre kriminalitet i landet att ha större ordning och reda i detta avseende.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 Det ena gäller nödvärnsrätten och det andra villkorlig frigivning och straffmätning vid återfall. Här räknar vi med att få en möjlighet att återkomma när det så småningom kommer en proposition.

Herr talman! Om männen vore lika laglydiga som kvinnorna skulle den totala brottsligheten minska med 80 26. Det är ett intressant förhållande som är värt att lyfta fram och begrunda. Dessutom: Kvinnor och män begår olika typer av brott. Bland kvinnor är det förmögenhetsbrott som dominerar. Männens speciella brottsmarknad är grova stölder, våldsoch sexbrott. Den låga kvinnokriminaliteten borde vara en mycket intressant utgångspunkt för ett studium av könsrollernas betydelse för brottsligheten. Vi anser därför att forskning med mera direkt inriktning på skillnaderna i brottsbenägenhet mellan kvinnor och män nu bör komma till stånd. För att tillrättaföra brottslingar har olika metoder använts under senare årtionden. På 1950-talet gällde det allmänpreventiva tänkandet: brottslingar skulle straffas i avskräckande syfte. På 1960-talet kom behandlingsideologin. 1970-talet blev det decennium då ingen fick stämplas som avvikare, eftersom han i så fall identifierade sig med rollen som kriminell. Nu, på 1980-talet, anses det fel att tvinga någon att låta sig behandlas. Med den här rika floran av tillämpade metoder borde vi i dag ha goda kunskaper om vilken inriktning som ger bäst resultat. Tyvärr tycks vi fortfarande famla oss fram bland behandlingsformer. Någon utvärdering av gjorda insatser eller brist på insatser har inte gjorts. Om vi skall kunna få någon vägledning för framtiden bör det komma till stånd forskning och utvärdering av de olika metoderna. Varje återfallsbrottsling representerar ett allvarligt misslyckande för samhället. De insatser som prövats har inte förmått hjälpa brottslingen till en återanpassning. Samhällets insatser i framtiden måste vara klara och konsekventa. Vid valet av påföljd måste upprepad våldsbrottslighet bestraffas hårdare än en enstaka lagöverträdelse. Detta måste dessutom vara väl känt för gruppen brottsaktiva våldsverkare. Samhällets kommande sanktioner mot upprepat 131 våld skall kunna förutses. Det finns anledning att erinra om centerns uppfattning att villkorlig frigivning inte bör ske före avtjänandet av två tredjedelar av strafftiden. Detta ger en mer rimlig fördelning mellan utdömd och avtjänad strafftid. De kriminalvårdande myndigheterna bör dock inte åläggas en obligatorisk villkorlig frigivning efter en viss tidpunkt. I undantagsfall måste upprepad allvarlig misskötsel under fängelsetiden eller nya brott begångna under straffverkställigheten kunna leda till en villkorlig frigivning vid en senare tidpunkt. I normalfallet skall dock den villkorliga frigivningen inträffa när två tredjedelar av strafftiden har avtjänats. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna nr 3, 4, 5 och 6.

Herr talman! Till justitieutskottets betänkande 34 är fogade åtta reservationer. De rör frågor som vi under det senaste året har diskuterat vid flera tillfällen här i kammaren. Jag skall bara kort kommentera reservationerna. I fyra reservationer tas frågor upp som har anknytning till påföljdssystemets utformning och innehåll. I reservation nr 9 förespråkas att riksdagen nu skall uttala sin uppslutning bakom tanken på att allmänpreventionen skall ges en framträdande roll i straffsystemet. Till detta vill jag bara säga att synen på de olika preventionsteorierna har stor betydelse för utformningen av ett straffsystem. Det är också en fråga som behandlats utförligt i fängelsestraffkommitténs betänkande och också uppmärksammats i många av remissvaren med anledning av kommitténs betänkande. Reglerna för villkorlig frigivning behandlas i reservationerna 2 och 3 och i ett särskilt yttrande från folkpartiet. Efter vad jag förstår går de borgerliga partierna fram med tre olika förslag om den framtida regleringen av den villkorliga frigivningen. Även dessa frågor har behandlats av fängelsestraffkommittén och remissinstanserna. Fängelsestraffkommittén föreslog en obligatorisk villkorlig frigivning sedan två tredjedelar av strafftiden verkställts. I reservation nr 4 föreslås ändringar i reglerna om påföljdsbestämning vid återfall. Utskottet menar här att det är väsentligt med en klar reglering av denna fråga. Det finns risk för att nuvarande regler lett till en oklar praxis när det gäller vilken betydelse återfall har vid påföljdsbestämningen. Herr talman! Jag vill med hänvisning till att fängelsestraffkommitténs betänkande remissbehandlats och för närvarande är föremål för beredning i justitiedepartementet yrka avslag på reservationerna 1—4. Till detta vill jag nämna att arbetet inom departementet tar sikte på att förslag skall avges i två etapper. Under innevarande år kommer förslag att avges beträffande påföljdsval och straffmätning och nästa höst beträffande frågor om bl.a. straffskalor och villkorlig frigivning. I tre reservationer behandlas frågor om forskning på det kriminalpolitiska området. I reservation nr 5 yrkas att riksdagen skall ge regeringen till känna det betydelsefulla i att forskning och utvärdering av olika behandlingsformer kommer till stånd. I reservation nr 6 yrkas på ett liknande tillkännagivande när det gäller forskning med inriktning på skillnader i brottsbenägenhet mellan kvinnor och män. Det råder inga delade meningar om behovet av forskning kring de här = Prot. 1986/87:133 frågorna. 1 juni 1987 Frågan om vilka behandlingsformer som är mest fördelaktiga är sedan lång tid föremål för uppmärksamhet i den rättsvetenskapliga och kriminologiska forskningen. Det är enligt utskottets uppfattning angeläget att förslag som tar sikte på att utvärdera behandlingsinsatserna inom kriminalvården även fortsättningsvis ägnas stor uppmärksamhet. Det är också av intresse att uppmärksamhet ägnas åt frågor om könsrollernas betydelse för brottsutvecklingen och att dessa uppmärksammas vid berörda institutioner. Något särskilt tillkännagivande till regeringen i dessa frågor är emellertid inte påkallat. Jag yrkar avslag på reservationerna 5 och 6. Jag yrkar också avslag på reservation 7, i vilken det begärs en utredning om samhällets totala kostnader för enskilda brott. Även om det i och för sig kan finnas intresse av att närmare få belagt vilka kostnader för det allmänna och för de enskilda som brott riktade mot de senare orsakar, ställer sig utskottet dock tveksamt till motionsönskemålet. Genom brottsstatistiken får man en god uppfattning om brottslighetens omfattning. Enligt utskottets mening måste också andra faktorer än de rent ekonomiska tillmätas betydelse när det gäller att bedöma behovet av brottsförebyggande insatser. Brottslighetens skadeverkningar spänner över ett synnerligen vidsträckt område och varierar i hög grad beroende på vilken typ av brott det gäller. Att mot den bakgrunden koncentrera intresset till de rent ekonomiska skadeverkningarna och samhällskostnaderna kan från kriminalpolitisk synpunkt vara olyckligt. I sammanhanget förtjänar det också att beaktas att en forskning av det slag som motionärerna förespråkar torde vara tämligen resurskrävande med tanke på ämnets omfattning. Herr talman! Slutligen ett par ord om reservation 8, som berör tjänsteansvaret. Den frågan behandlades av utskottet och riksdagen senast för ett år sedan. Utskottet sade då att kraven på en skärpning av straffansvaret för offentliga tjänstemän inte kan lämnas obeaktade och att därför frågan om tjänsteansvaret snarast borde ses över på nytt. En utgångspunkt för denna översyn skulle, enligt vad utskottet uttalade, vara att en reell utvidgning av straffansvaret kommer till stånd; en ledstjärna för arbetet borde vara att tillgodose medborgarnas intresse av att den offentliga verksamheten utan ovidkommande hänsyn fullgörs på ett riktigt sätt. Utskottet anlade också ytterligare synpunkter på det förordade översynsarbetet. Vad utskottet — enhälligt — anfört beträffande en översyn av tjänsteansvaret gav riksdagen som sin mening regeringen till känna. Jag yrkar med detta avslag på reservation 8 och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag trodde faktiskt att Ulla-Britt Åbark förstod att tre olika partier kan ha tre olika åsikter. Det är sådant, Ulla-Britt Åbark, som gör politik spännande. Nu säger Ulla-Britt Åbark att det inte finns några delade meningar om 133 Prot. 1986/87:133 behovet av forskning kring könsrollernas betydelse. Det gör det visst det! Här är det faktiskt så att vi är två olika partier, folkpartiet och centern, som har en mening och två andra olika partier, moderaterna och socialdemokraterna, som har en annan. Det är mycket beklagligt att socialdemokraterna och moderaterna har en annan mening än folkpartiet och centern om vikten och värdet av ytterligare och ordentlig forskning på detta område. Det är beklagligt att det råder delade meningar.

Herr talman! Det till volymen tunna betänkandet nr 36 från justitieutskottet innehåller två synnerligen centrala frågor, vilka på ett påtagligt sätt berör den enskilde och i icke obetydlig mån rättsförhållandet mellan den enskilde och statsmakten. I proposition 1986/87:115 har regeringen föreslagit riksdagen att dels via polislagen utöka polismans rättighet att i vissa fall kroppsvisitera personer för att söka efter vapen och andra farliga saker, som kan tänkas bli föremål för förverkande, dels utvidga rätten i polislagen för enskild polisman att fatta beslut om husrannsakan. Det är något överraskande att regeringen nu har lagt fram dessa förslag, inte minst som problemet huvudsakligen inte gällt befogenheter för svensk polis att vidta dessa åtgärder utan mer gällt frånvaron av faktiska polisiära resurser för att kunna fungera effektivt. De nu gällande bestämmelserna om kroppsvisitation i rättegångsbalken täcker väl in de behov som föreligger. Rättegångsbalkens bestämmelser är också väl inarbetade och kända. Hanteringen av dessa är således inget bekymmer för polisen. Genom de nu existerande stadgandena i polislagen finns en heltäckande och enligt moderat mening tillräckligt långtgående lagstiftning för att polisen effektivt skall kunna utföra sitt arbete. Justitieministerns försök att genom det nu föreslagna tilläggsstadgandet i polislagen göra polisens brottsförebyggande arbete mer effektivt är, enligt min mening, närmast löjeväckande och mindre att anse såsom ett seriöst försök till brottsförebyggande arbete. Det faktiska förhållandet är det att svensk polis under socialdemokratisk regeringstid successivt har förlorat så många poliser att det i polisdistrikten numera handlar om ett betydande problem att få den reguljära polistjänsten att fungera. Något förebyggande arbete av någon dimension är inte ens att tänka på. Herr talman! Min fråga blir då till Lars-Erik Lövdén: På vilket sätt menar ni socialdemokrater att det brottsförebyggande arbetet blir effektivare med denna lagstiftning, om det saknas poliser att utföra det brottsförebyggande arbetet? Denna fråga är, herr talman, central och en av de två avgörande frågorna i denna debatt. Den andra frågeställningen är om denna lagstiftning står i samklang med den enskilde medborgarens grundlagsfästa skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp, något som exempelvis Göta hovrätt pekat på i sitt remissvar. Från moderat sida är detta viktigt i en situation där vi står i begrepp att stifta lagar som inskränker denna grundlagsskyddade rätt. Det är, herr talman, inte så, att vi moderater vill ställa oss vid sidan av en lagstiftning som skapar en bättre situation när det gäller våldsbrott med tillhyggen, men om lagförslagen nalkas det gränsområde där grundlagsfästa rättigheter finns, kräver vi moderater ett avsevärt djupsinnigare juridiskt dokument än den nu föreliggande propositionen. Herr talman! Utskottsmajoritetens motiv för en vidgning av polismans rätt att företa kroppsvisitation är tunn och föga övertygande. Utskottsmajoriteten för i betänkandet ett resonemang om institutet kvalificerad risk som skall föreligga för att den nya lagstiftningen skall vara tillämplig. Denna kvalificerade risk anses föreligga i situationer som ”ter sig allmänt hotfulla och konfliktfyllda”. Sedan pekar man på ett antal populära sådana: rivaliserande ungdomsgäng och situationer där det är troligt att vissa närvarande bär på knivar eller andra tillhyggen. Andra fall, säger majoriteten, är fotbollsmatcher och andra offentliga evenemang, där erfarenhetsmässigt risken för våld med bruk av vapen är överhängande. Vi reservanter tar i reservation 2 upp indikationen allvarlig risk såsom en förutsättning för att kroppsvisitation får äga rum. Frågan om när kvalificerad risk föreligger är en tolkning som till sin struktur är alltför vid för att kunna motivera en så ingående och kränkande åtgärd som kroppsvisitation. Vi menar också att beslutet som huvudregel skall fattas av polismyndigheten och således ej av enskild polisman som i en stökig situation gör en felaktig och subjektiv bedömning av riskmomentet. Det gäller, herr talman, att finna strikta avvägningspunkter där besluten fattas, när vi hanterar frågor av sådan vikt som kroppsvisitation. Herr talman! Så till frågan om husrannsakan. Denna del av propositionen har rönt ett massivt motstånd från oppositionen i riksdagen och har av justitieministern hänvisats till justitiekanslern för utredning. Jag tror att detta också hade varit en tämligen klok åtgärd även när det gällt frågan om kroppsvisitation. I reservation 1 tar vi moderater upp frågan om husrannsakan. Vi vill i denna reservation peka på allvaret för Sverige som rättsstat att utan ingående överväganden och analyser kraftigt utvidga rätten för enskild polisman att företaga en sådan åtgärd. Vi menar därför att en lösning som ligger närmare till är att bestämmelserna i rättegångsbalken om husransakan ändras så att den bringas i saklig överensstämmelse med den nuvarande regeln i 20 § polislagen. Därmed skulle husrannsakaninstitutet bli operativt tillgängligt och inte enbart vara ett brottsutredningsinstitut. I den delen ser vi moderater fram emot resultatet av justitiekanslerns översyn. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3 i utskottets betänkande.

Herr talman! Från folkpartiets sida yrkar vi bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan, som i detta fall betyder bifall till bl.a. folkpartiets motion och avslag på regeringens proposition om ändring i polislagen när det gäller husrannsakan. Därmed går vi emot de båda förslag som behandlats i betänkandet. Mycket har redan ordats om förslaget att utöka polisens befogenheter att genomföra husrannsakan, både i den allmänna debatten och i riksdagsdebatten inom utskottet. Från folkpartiets sida har vi alltsedan justitieministern kom med förslaget om större rätt för polisman att företa husrannsakan varit emot det. Jag avstår från att här och nu upprepa alla våra argument i den debatten. I folkpartiet tycker vi nämligen att resultatpolitik är viktig. Vi ville inte ställa upp bakom regeringens förslag. Vi har kritiserat det hårt, och vi har nått vårt mål. Till och med justitieministerns egna partikamrater går emot förslaget. Därmed finns det inte någon anledning att bråka mer den här gången. Vi nöjer oss med att påpeka att vi för vår del inte i dagens läge kan se några skäl för att göra en ändring i den riktning som var avsikten med förslaget. Det är mycket möjligt, det är rent av troligt, att det borde vara tvärtom, men vi är övertygade om att om landets justitiekansler har ett utredningsuppdrag blir nog hans utredning ganska ingående. Vi misstänker honom inte för någonting annat. I folkpartiet är vi också starkt kritiska till förslaget att ge polisman ökade befogenheter till kroppsvisitation. Vi är alldeles ense med majoriteten om den oroande ökningen av våldsbrottsligheten, inte minst med tanke på att den medfört ett ökat bruk av vapen. Men för den skull är vi inte beredda att låta polismännen mer eller mindre rutinmässigt kroppsvisitera hela gäng där det kanske möjligen måhända kan finnas våldsmän. Kroppsvisitation är ett mycket allvarligt ingrepp mot den personliga integriteten. Det måste finnas starka och tydliga skäl för att tillåta sådant. De har inte presenterats i propositionen. Den ger helt enkelt inte tillräckligt klara besked, och den sätter kravet på effektivitet före kravet på rättssäkerhet. Det är skäl nog för att vi inte vill ställa upp.

Herr talman! I nu förevarande betänkande behandlas två förslag som rör ändringar i polislagen. För det första föreslås i den proposition som ligger till grund för utskottets betänkande att det i polislagen införs en bestämmelse som under vissa omständigheter ger polismän rätt att kroppsvisitera personer för att söka efter vapen och andra farliga föremål som kan förklaras förverkade. För det andra föreslås i propositionen en ändring i polislagen i syfte att anpassa dess reglering av husrannsakan till rättegångsbalkens motsvarande regler. Den här propositionen har väckt omfattande debatt och kritik. Det är en kritik som enligt mitt förmenande i hög grad har skjutit över målet och som i många stycken bygger på grova osakligheter. Det kritiken främst riktar sig mot är förslaget till regler om beslut om husrannsakan. Vad gäller då saken? Enligt gällande rätt kan beslut om frihetsberövande under brottsutredning verkställas av polisman genom att den misstänkte hämtas i sin bostad, i en lokal som är tillgänglig för allmänheten eller på något annat ställe där han uppehåller sig. Regler om detta har funnits sedan 1942 i rättegångsbalken. Den juridiska termen för detta är husrannsakan. Rättegångsbalkens regler gäller bara brottsutredningar, men de har under lång tid tillämpats analogt även i andra fall, dvs. när det gällt främst administrativa frihetsberövanden. På sistnämnda område gäller emellertid numera polislagen från 1984. Polislagens och rättegångsbalkens regler stämmer inte överens i det aktuella avseendet. Polislagen uppställer i princip det kravet att polischef eller ställföreträdande för honom skall fatta beslut om det gäller att bereda sig tillträde till lokal för att verkställa ett frihetsberövande som har sin grund i ett administrativt beslut. Något sådant krav gäller däremot inte enligt rättegångsbalken som tillämpas när det gäller brottsutredningar. Det är i praktiken mycket svårt att förklara denna inkonsekvens i lagstiftningen för de ansvariga polismännen, och risken för felhandlingar är uppenbar och har också påtalats från polishåll. Situationen kan vara den att de ansvariga polismännen får reda på att det i en lägenhet uppehåller sig en person som åklagaren beslutat anhålla såsom misstänkt för brott. Då får polismannen bereda sig tillträde till lägenheten för att hämta honom till polisstationen. Men om en person har rymt från en kriminalvårdsanstalt och uppehåller sig i lägenheten bredvid gäller inte motsvarande befogenhet. Ärendet måste då i princip först föredras för polischefen, som naturligtvis inte alltid är tillgänglig. Det är bl.a. av dessa skäl som det nu har föreslagits att polisman utan föregående föredragning för polischef skall få bereda sig tillträde till en bostad eller en lokal för att hämta en person under två förutsättningar, nämligen dels att vederbörande är efterlyst, dels att det är meddelat ett beslut att han skall berövas friheten. Det har alltså när detta förslag framlagts varit fråga om att skapa en anpassning av gällande regler i polislagen till det som sedan lång tid gäller enligt rättegångsbalken. Det är detta sakläge som föranlett den omfattande debatt som i hög grad har skjutit över målet när det gäller rättssäkerheten. Finns det en oro för att regleringen av husrannsakan är alltför vid, så är det rättegångsbalkens regler som bör ifrågasättas. En utvärdering av tillämpningen av dessa regler skall nu också på regeringens uppdrag göras av justitiekanslern. I avvaktan på denna undersökning bör riksdagen enligt utskottsmajoriteten inte fatta beslut om ändring av polislagen. Och därmed avstyrks propositionen i denna del. Jag tycker det är angeläget att denna utvärdering kommer till stånd. Är man kritisk mot tillämpningen av husrannsakan så är det ju rättegångsbalkens regler som skall ifrågasättas. Med vad jag har sagt har jag också motiverat mitt yrkande om avslag på reservationen 1 av moderaterna. I reservationen 1 fortsätter moderaterna sin i hög grad osakliga och vulgära argumentering mot förslaget. Jag tror det hade varit bra om man något hade sänkt tonläget. Den andra frågan som berörs i utskottsbetänkandet gäller ett förslag om möjligheter för polisman att under vissa omständigheter företa kroppsvisitation för att eftersöka farliga föremål som kan förklaras förverkade. Bakgrunden till detta förslag är väl känd. Det gäller att vidga polismännens möjligheter till brottsförebyggande arbete. Det är väl känt att användandet av knivar och andra tillhyggen har ökat. Det är angeläget att motverka sådana tendenser, och det förslag till reglering som nu föreligger kan bidra till detta. Göran Ericsson går ut hårt mot förslaget och kallar det ett påfund från den socialdemokratiska regeringen. Han frågar mig på vilket sätt arbetet inom poliskåren kan bli effektivare genom förslaget från justitieministern. Jag skulle vilja be Göran Ericsson läsa propositionen och den sammanställning av remissyttrandena som är införd där. Rikspolisstyrelsen skriver så här: ”Den lagändring som skedde 1983, vilken gav polisen möjlighet att i riskfyllda situationer ta hand om knivar och andra farliga föremål, har visat sig svår att tillämpa i praktiken. Endast föremål som är tillgängliga utan att särskild efterforskning måste äga rum kan komma ifråga för beslag. Detta förhållande försvårar ett effektivt polisarbete.” Rikspolisstyrelsen om någon borde väl ha en bild av hur de enskilda polismännen upplever situationen ute på fältet. Jag tror att vi kan lita på rikspolisstyrelsen i det avseendet. Det är mycket förvånande att moderaterna och folkpartisterna i utskottet avger en reservation i detta ärende. Ni har i ungefär ett års tid ägnat er åt att driva en våldsam kampanj mot regeringen och anklagat den för att, som ni uttrycker det, vara passiv mot våldet. När det nu presenteras konkreta förslag som ligger i linje med en sammanhållen politik för att motverka våldsoch egendomsbrottsligheten säger ni nej. Då vill ni inte vara med längre, trots att nästan samtliga remissinstanser har varit positiva till förslaget, lagrådet har tillstyrkt ändringen och det uppenbarligen är ett förslag som har efterlysts i debatten ute i samhället. Jag yrkar avslag även på reservation 2 och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tycker att Lars-Erik Lövdén höjer svansföringen en aning för mycket när han säger att vi är osakliga och vulgära när vi skriver våra reservationer. Vi avger reservationer därför att vi tycker att detta är viktiga frågor. Vi delar inte majoritetens uppfattning. Vi försöker, efter vår förmåga, att föra fram ett resonemang i reservationerna som tar till vara de intressen som vi är valda att skydda. Lars-Erik Lövdén skulle på denna punkt kunna stämma ned tonen en aning. Jag hade ställt en fråga till Lars-Erik Lövdén. Effektiviteten i brottsbekämpningen — det var faktiskt det som det handlade om — byggde enligt regeringen på att man skulle utvidga polismans rätt att göra kroppsvisitation. Men som vi och folkpartiet säger i reservationen är problemet just nu att det finns alltför få poliser. Man har i polisdistrikten knappt möjlighet att få tjänstgöringslistorna att gå ihop. Min fråga till Lars-Erik Lövdén, vilken han inte svarade på, var därför: På vilket sätt blir det en bättre och effektivare brottsbekämpning när icke existerande poliser utrustas med bättre lagliga möjligheter att utföra kroppsvisitationer? I stället för att svara på min fråga gjorde Lars-Erik Lövdén ett stort nummer av den gamla ”knivlagen”. På den punkten har jag självfallet förståelse för rikspolisstyrelsens synpunkter, men det var inte knivlagen, som antogs av riksdagen för ett antal år sedan, som vi diskuterade. Vi diskuterar i dag justitieutskottets betänkande nr 36, och det var om detta som jag förde debatt i talarstolen.
Herr talman! Först bara en liten undran när det gäller husrannsakan. Jag förstår inte riktigt Lars-Erik Lövdén. Vi har i utskottet enat oss om att gå emot propositionen i den delen. Om Lars-Erik Lövdén menar att kritiken inte var berättigad och att den skjuter över målet förstår jag inte varför ni denna gång har gått emot förslaget, även om ni är välkomna i sällskapet. Jag tycker att det vore bra om Lars-Erik Lövdén ville läsa inte bara propositionen utan också reservationen till detta betänkande. Av den framgår det att vi är helt medvetna om att det kan vara värt att resonera om en utökad rätt till kroppsvisitation. Vi är medvetna om att situationen kan vara så farlig emellanåt. Men vi har också sagt ifrån att vi vill ha en tydligare skrivning. Vi har sagt att det kan antas vara ”en viss person eller vissa personer”; där är texten inte tillräckligt klart avgränsad i propositionen. Det är det vi vänder oss emot. Om det är svårt att för en polisman förklara konsekvenserna när det gäller husrannsakan, vet jag inte om det kan vara lättare att förklara för honom när han enligt den lagtext som här föreslås får göra kroppsvisitation.
Herr talman! Jo, Karin Ahrland, jag har läst också reservationen. Jag måste säga att om man läser den noga kommer man ganska snabbt fram till att det inte blir någon effektiv kroppsvisitation med det förslag ni har avgivit i reservationen. Ni för t.o.m. resonemanget så långt att ni kräver att beslutet om eventuell kroppsvisitation i sådana här situationer skall fattas av polismyndighet. Jag måste fråga Karin Ahrland: Tror Karin Ahrland verkligen att det är realistiskt att polismyndigheten i en akut situation ute på fältet skall gå in och fatta beslut? Blir inte lagen ett verkningslöst medel då, ett slag i luften? Jag läste faktiskt direkt ur propositionen, Göran Ericsson. Det trodde jag att Göran Ericsson begrep. Jag skall fortsätta att läsa: Det är angeläget, säger rikspolisstyrelsen, att åtgärder vidtas för att förebygga våldsbrottslighet. De synpunkter som framförs i promemorian är välmotiverade. Mot bakgrund av vad som anförs talar således mycket starka skäl för att reglerna om möjlighet för polisen att företa kroppsvisitation i detta fall korresponderar fullt ut med reglerna om beslag och förverkan. Rikspolisstyrelsen gör således den bedömningen, naturligtvis utifrån kunskapen om hur många poliser det finns i landet i dag, att detta skulle bli ett verkningsfullt medel i kampen mot våldsbrottsligheten. Jag tycker att Göran Ericsson i detta fall lugnt och tryggt kan luta sig mot rikspolisstyrelsens bedömningar.
Herr talman! Vi skall kanske inte göra debatten så lång. Men jag vill ta upp en sak som Lars-Erik Lövdén sade i sin första replik. Han sade så här: Ni har drivit en kampanj. Med ”ni” menar han vad jag förstår oppositionen i kammaren. Jag skall säga Lars-Erik Lövdén att vi i precis samma utsträckning som regeringen och alla andra ledamöter av denna kammare många gånger har känt en stor oro över den utveckling som har ägt rum. Vi har i alla sammanhang avstått från att gå ut och bedriva kampanjer. Det kan jag försäkra Lars-Erik Lövdén. Att jag riktade kritik mot regeringen är en sak, men att driva kampanj är en annan. Rikspolisstyrelsen är i detta fall part i målet. Det är klart att rikspolisstyrelsen aldrig säger nej till en utvidgning av sina rättigheter. Vi är faktiskt, Lars-Erik Lövdén, valda ombud för Sveriges folk i denna kammare. Vi har att sätta oss ned och pröva sådana här lagstiftningsförslag utifrån de effekter de får för den enskilde medborgaren. : Göta hovrätt, som jag faktiskt på något sätt bedömer vara en mer utanförstående juridisk instans, säger att man tycker att detta nalkas den grundlagsskyddade rätten för den enskilde att slippa bli påtvingad ingrepp på person. Jag tycker att detta är viktigt att ta till sig. Jag tror inte att man skall stirra sig blind på vad rikspolisstyrelsen säger i alla sammanhang. Man kanske kan titta litet på vad de tunga juridiska instanserna säger. Då får man en något annorlunda bild.
Herr talman! Det blir ingen effektiv form av brottsbekämpning, säger Lars-Erik Lövdén. Mot detta säger vi att det blir större rättssäkerhet, och det anser vi alltså vara viktigare i en sådan här avvägning. Men, herr talman, om Lars-Erik Lövdén ville läsa litet noggrannare i reservationen, så skulle han finna att det faktiskt står att lagtexten bör uttrycka att beslutet som huvudregel skall fattas av polismyndighet och ej av enskild polisman. Det innebär att även vi är beredda att göra visst avkall när det krävs för effektiviteten.
Herr talman! Jag fick ju en fråga, Göran Ericsson, som löd så här: På vilket sätt blir polisarbetet effektivare med det förslag som regeringen har lagt fram? Då trodde jag i min enfald att jag kunde citera vad rikspolisstyrelsen har att säga i ärendet. Rikspolisstyrelsen, som väl ändå måste tillerkännas en viss kunskap om hur effektivt polisarbete skall bedrivas, bedömer att polisarbetet blir effektivare genom det här förslaget. Det var det svar jag lämnade på den enkla fråga som jag fick av Göran Ericsson, och jag trodde att Göran Ericsson skulle kunna vara nöjd med det. Sedan åberopar Göran Ericsson en remissinstans. Men det alldeles övervägande antalet remissinstanser har yttrat sig positivt om förslaget. RÅ, rikspolisstyrelsen, brottsförebyggande rådet, åklagarna, domarförbundet — det är väl också remissinstanser som man skall ta viss hänsyn till när man bedömer frågan om rättssäkerheten. Dessutom, och kanske det viktigaste: Lagrådet, som har att bedöma dessa frågor och överensstämmelsen med grundlagen, har också tillstyrkt den här ändringen i polislagen. Det är väl, menar jag, en grund att stå på när man talar om rättssäkerhetsfrågor.

Herr talman! När regeringen lade fram proposition 115 angående ändring i polislagen blev reaktionen, precis som tidigare talare framhållit, kraftig mot förslaget. Samtliga oppositionspartier ställde motionskrav på att förslaget skulle avslås. Från centerpartiets sida framhölls att husrannsakan är en integritetskränkande åtgärd och att den befintliga lagstiftningen gör en grannlaga avvägning mellan krav på effektivitet hos de rättsvårdande myndigheterna och enskilda människors rätt till skydd för den personliga integriteten. Det är inte heller klarlagt att nuvarande lag medför några effektivitetsförluster — som framhållits av några polischefer. Därför finns inte några framträdande behov av den föreslagna ändringen. Det var skälen för avslag, ett avslag som nu samtliga partier ställer sig bakom. Bra! Nu kan allmänheten andas ut. Den oro som skapades i anledning av förslaget kan nu elimineras. Utskottets hänsyn till den enskildes behov av skydd för sin personliga integritet har vägt tungt. I centermotionen togs också upp ett förslag om en utredning för att belysa effekterna av nuvarande lagstiftning. Sällan har väl ett motionskrav i riksdagen tillgodosetts så snabbt som denna gång. Motionen skrevs i början av april. I slutet av samma månad fattade regeringen beslut om att uppdra åt justitiekanslern att undersöka tillämpningen av nuvarande lagstiftning med anledning av propositionen och de väckta motionerna. Man tackar! Det kallar jag snabb reaktion. I propositionen föreslås också att polisman ges ökade befogenheter att kroppsvisitera personer samt söka igenom väskor och annat liknande bagage för att leta efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv och hälsa. Detta gäller om omständigheterna är sådana att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, alltså har ertappats under omständigheter som gav anledning att befara att det skulle komma till användning som vapen vid brott mot liv och hälsa. Förslaget gäller, bör det betonas, enbart i detta fall. Skälen för förslaget är den oroande ökningen av våldsbrottsligheten under senare år, vilket tidigare talare har påtalat. Denna brottslighet sker ofta i förening med ett ökat bruk av vapen och tillhyggen av olika slag. Nästan dagligen finner vi någon våldshändelse refererad i massmedia där t.ex. knivar används som tillhygge. Speciellt när det gäller samhällets möjligheter att bekämpa ungdomsvåld ställer vi i centern oss bakom förslaget att man nu bör vidga polisens befogenheter att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen som just är ämnade att skada andra människor. Emellertid skall en strikt och begränsad reglering gälla, inte minst med tanke på att det är fråga om inskräkning i ett grundlagsskyddat intresse, vilket framförts här tidigare. Risken skall anses som stor för att tillhyggen skall komma till användning vid våldsbrott. Detta innebär krav på en kvalificerad risk. Utskottet betonar också att det är ytterst väsentligt att den praktiska tillämpningen inte blir sådan att den av allmänheten uppfattas som utslag av trakasseri. Tillämpningen bör vidare ske så att enskildas berättigade intressen inte kommer i kläm. Mot bakgrund av denna utskottstext yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Eftersom jag tycks vara den enda företrädaren för utskotts — 1 juni 1987 majoriteten vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. För folkpartiets räkning vill jag dessutom bara hänvisa till ett särskilt yttrande av Ingemar Eliasson och Rune Ångström.

Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 29, som gäller bl.a. anslag till pensionärsorganisationerna. Det finns en reservation från de borgerliga partierna.
Herr talman! Som representant för de borgerliga partierna ber jag att få yrka bifall till reservationen. Den handlar om bidrag till pensionärsorganisationerna, och vi delar motionärernas uppfattning att den nuvarande fördelningen är orättvis.
Utskottsmajoriteten utgår från att pensionärsorganisationerna kommer att få en likvärdig behandling och avstyrker reservationen.
Bidraget bör i fortsättningen utgå i förhållande till organisationernas medlemstal.

Herr talman! Målet för den svenska fiskeripolitiken fastställdes 1978. Det bekräftades och preciserades våren 1985. Målen innebär i korthet att vi skall utnyttja våra vatten och fisktillgångar på så sätt att de långsiktigt kan medverka till vår livsmedelsförsörjning och till vårt välstånd i övrigt. Fisket skall bedrivas så effektivt som möjligt inom de gränser som ges av en ansvarsfull hushållning med fisktillgångarna, och fångsterna skall bestämmas 14 av möjligheten till lönsam och stabil avsättning. De personer som är sysselsatta inom näringen skall kunna få en ekonomisk och social standard Prot. 1986/87:133 som är jämförbar med den som nås inom andra näringar samtidigt som ljuni 1987: konsumenterna erbjuds fisk av god kvalité till rimliga priser. Hänsyn skall tas till behovet av sysselsättning, främst i kustoch skärgårdsområdena, där fisket har stor regionalpolitisk betydelse. Varje svensk äter mycket fisk. Den svenska konsumtionen av fisk uppgår till 28 kilo per person och år, vilket är en hög siffra internationellt sett, och den väntas öka ytterligare. Fångsten av fisk i saltsjövattnen uppgick 1985 till 225 000 ton, varav 38 000 ton direktlandades i utlandet, och det sammanlagda fångstvärdet uppgick till 697 milj.kr. Huvuddelen av fångsterna, 40 90, utgjordes av sill/strömming. Torskfisket utgjorde en knapp fjärdedel. För 1986 är beräkningarna fortfarande preliminära. Den totala fångsten är beräknad till 200 588 ton, vilket blir en minskning med ca 25 000 ton. Fångstvärdet är ungefär detsamma, 699 milj.kr. Sverige har ett stort handelsunderskott i fråga om fisk och fiskprodukter. 1986 var importen av fisk och fiskprodukter 2,3 miljarder kronor medan exporten stannade vid 650 milj.kr. Genom de långa kuststräckorna i Sverige är fisket för många en betydelsefull näringsgren. Det svenska yrkesfisket sysselsätter ca 4 500 personer. Härtill kommer binäringsfiskare till ett antal av ca 2 000. I fiskberedningsindustrin arbetar ca 2 500 personer, och sysselsättningen skapas till stor del i trakter av Sverige där alternativa utkomstmöjligheter för befolkningen är få. Herr talman! Detta var ett försök att kortfattat ge en bild av hur fiskenäringen i Sverige ser ut. I kammaren skall vi i kväll debattera jordbruksutskottets betänkande 1986/87:23 om reglering av priserna på fisk. Bestämmelserna om priserna på fisk finns i lagen 1974:226 och förordningen 1986:428 om prisregleringen på fiskets område. Föreskrifter finns i jordbruksnämndens kungörelse 1986:90 med föreskrifter om prisstöd på fiskets område regleringsåret 1986/87. Jordbruksnämnden har till uppgift att till regeringen framlägga förslag till prisreglering på fisk. Detta skall ske efter överläggningar med företrädare för fisket och konsumentdelegationen. Det är viktigt att poängtera att det rör sig om överläggningar, inte någon förhandling där avtal och bindande överenskommelser träffas. Regeringen har naturligtvis fritt fram att ändra jordbruksnämndens förslag om detta så anses. I förslaget som kommit till utskottet, dvs. proposition 1986/87:137, har regeringen till mycket stora delar följt jordbruksnämndens förslag till prisreglering. På fyra punkter har ändringar gjorts. Jag skall kommentera dessa. Först vill jag upplysningsvis säga att majoriteten i utskottet, bestående av moderaterna, folkpartiet, centern och vpk, har följt jordbruksnämndens förslag vad gäller dessa punkter. Den första punkten är kostnaden för trygghetsförsäkringen, som skall avräknas vid fastställande av normpriserna. I jordbruksnämndens förslag, som egentligen är ett avsteg från riktlinjerna för prisregleringen, föreslogs att avdrag för premiehöjningarna för 1986 88 och 1988 89 års reglering. Regeringens förslag ligger mer i linje med riktlinjerna för prisregleringen. I propositionen föreslås att man i 1987 87 och i regleringen för 1988 88 osv. Detta innebär att man i fortsättningen räknar av höjningarna i efterhand, eftersom det visat sig svårt att uppskatta den verkliga kostnaden vid tiden för propositionsläggandet. Detta innebär att fisket i 1988/89 års budget bara belastas med ett års premiehöjningar, i stället för som nämnden föreslår tre års höjningar. Därmed riskeras inte en kraftig nedräkning av normpriserna under ett år då kostnadsutvecklingen skulle motivera en ökning. Detta måste vara till fördel för fisket och fiskenäringen. Kostnadsmässigt innebär förslaget i propositionen att prisstödet minskas med totalt ca 1 milj.kr. 1987 89 som jordbruksnämnden har föreslagit. Den andra punkten är en nyhet i årets prisreglering. I förslaget från jordbruksnämnden föreslås att 10 milj.kr. skall avsättas för export av sill till statshandelsländer varav högst 3 milj.kr. får avse sill från Västerhavet. Sveriges kvoter i Östersjön utnyttjas i alltför liten omfattning. Det råder en uppenbar risk att vi kan tvingas lämna ifrån oss delar av den svenska sillkvoten till andra länder utan någon ersättning för detta. Situationen i Skagerrak och Kattegatt är inte alls lika kritisk. Under 1985 utnyttjades Östersjökvoten till 56 96. Kvoten i Skagerrak och Kattegatt utnyttjades till 94 96. I propositionen föreslås att exportstödet enbart skall gälla Östersjöfisken. Även med regeringens förslag kan stödet utnyttjas av alla fiskare. Således har västkustfiskare samma stödmöjlighet när det gäller Östersjösill som andra fiskare. Det viktiga är att sillfisket i Östersjön ökar. Det är därför denna stödform kommit till. Den tredje punkten är stödet till foderfisk. Förslaget innebär ett stöd med högst 5 milj.kr. som skall utgå med lägst 25 öre och högst 50 öre per kilo. Stödet är tänkt att utgå både vid riktat industrifiske i de fall fiskeristyrelsen ger dispens på sådan och vid annat industrifiske, t.ex. bifångster. I propositionen föreslås, i likhet med exporten till statshandelsländerna, att detta skall vara koncentrerat till Östersjöfiske. Det kan i detta sammanhang påpekas att Sverige, vad avser Skagerrak och Kattegatt, i samband med fiskeavtal deklarerat att man inte avser att bedriva riktat industrifiske efter sill. Den fjärde och sista punkten är det regionala stödet. Både regering och jordbruksnämnd är överens om att detta skall utökas. Enligt nämndens förslag skall stödet utgå i form av ett fast driftstillägg med olika belopp för fiskare bosatta på norra ostkusten, södra ostkusten och sydkusten. Alla regionalpolitiska stödåtgärder, oavsett om det gäller fiske eller annat, tillkommer därför att inkomstutvecklingen är sämre än genomsnittet i landet. Så är också fallet när det gäller regionalpolitiska stödåtgärder till fisket. Inkomstutvecklingen har varit väldigt svag på vissa kuststräckor. Stödet är avsett att vara en generell inkomstförstärkning till de mest utsatta fiskargrupperna och bör därför i fortsättningen bara knytas till fiskarnas hemvist och alltså inte till var fiskarna landar sin fångst. Att införa ett sådant system skulle innebära att fiskare på norra ostkusten, i Uppsala län och uppåt skulle ha 50 öre per kilo för strömming och torsk. Men landar samma fiskare sin fångst söder om gränsen skulle han bara få 20 öre för strömming och inte något för torsken. Detta system är ett administrativt Prot. 1986/87:133 onödigt och krångligt system och mindre regionalpolitiskt rättvist. Regering — 1 juni 1987 ens förslag att knyta stödet till fiskarens hemvist innebär mindre administrativa insatser och ett betydligt mera rättvist system som regionalt stöd. Herr talman! När vi i utskottet behandlade propositionen och i anslutning därtill väckta motioner, fick jag intrycket att de borgerliga partierna plus vpk struntade i sakinnehållet i förslaget. Vid argumenteringen framfördes från samtliga att principen var felaktig — regeringen skall inte ändra jordbruksnämndens förslag. Min fråga till samtliga fyra partier är: Skall principerna segra över förnuftet? Är det inte viktigare att besluten i utskott och kammare blir så utformade att fiskerinäringen förs framåt och utvecklas? Detta bör också ske runt hela Sveriges kuststräckor och inte bli centraliserat till viss kusträcka.